Herr talman! Jag har definitivt stor tilltro till utskottes både kansli och ledamöter i vad gäller såväl deras vilja som deras förmåga att analysera och utreda. Men det kan inte vara obekant för bostadsministern att det trots allt är ganska ont om tid för utredningsarbetet. Detta innebär begränsningar. Även om bostadsministern anser att vi inte har rätt att kräva klara papper på bordet, vore det mycket välbetänkt av bostadsministern att ge oss sådana. Det skulle innebära att vi finge ett än bättre beslutsunderlag för vårt arbete i riksdagen. Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att det måste vara regeringens ambition att ge oss ett klarläggande och bra beslutsunderlag, särskilt i ett fall som detta, där det gäller en mycket krånglig fråga. Jag är alldeles övertygad om att det är ett fåtal som har ett sådant kunnande och en sådan praktisk erfarenhet att de lätt kan tränga in i den här problematiken. Och jag hår definitivt större tilltro än bostadsministern till den enskildes förmåga att själv förvalta sina pengar. Jag tror inte att vi från den utgångspunkten behöver gå in på nettoaviseringen. Systemet som sådant har jag till fullo accepterat. Nettoaviseringen har i sig en hel del fördelar, men övergångsbestämmelserna och besparingen drabbar människor så olika — det rör sig om belopp från 0 till 15 000 kr. Vi kan inte, bostadsministern, fortsätta att låta sådana orättvisor ske. Låt vara att det är ett fåtal som drabbas, men de kan drabbas så att de får gå från hus och hem. Bostadsministern säger nu att regeringen kommer att ställa upp för dem, och det ser jag som ett mycket positivt löfte. Det är viktigt att alla villaägare som drabbas så som jag beskrev i de exempel jag gav verkligen noterar detta löfte från bostadsministern: Om de hamnar i en sådan här besvärlig situation, då skall regeringen verkligen ställa upp för dem. Jag tycker ändå att det förslag jag har lagt fram innebär att man följer precis samma utbetalningsmönster som det vi har haft tidigare men med tillämpning av en nettoavisering. Att det skulle vara någonting som bostadsministern har något emot har jag svårt att förstå. Jag pekade på att man på ett annat område, som vi skall tala om en annan gång, sannolikt hade varit generösare och att nettobesparingen, om man varit någorlunda likasinnad i båda fallen, skulle ha kvarstått. Det var det budskapet jag ville föra fram. I efterhand kan det kanske vara svårt att rätta till orättvisorna. Vad som är viktigt — och det hoppas jag att vi är överens om —är att vi måste spara, men vi måste försöka spara så att det drabbar något så när rättvist. Vi kan inte belasta enskilda individer på ett orättvist sätt, för då får vi aldrig förståelse hos svenska folket för den sanering av den svenska ekonomin som är nödvändig.

Herr talman! När den här frågan avgjordes i riksdagen i december förra året gjorde jag ett kort inlägg i debatten. Från folkpartiets sida accepterade vi den här förändringen men betonade vikten av just det som Ivar Franzén nu har framhållit, nämligen att inte enskilda människor fick komma i kläm i samband med övergångsbestämmelserna. Vi framhöll också behovet av att de berörda människorna informerades i god tid. Av det som hänt efteråt har jag förstått att informationen varit ganska bristfällig. När massmedia — det har jag ett konkret exempel på — har försökt informera i denna fråga med hjälp av länsbostadsnämnden har det blivit uppenbara felaktigheter. Vad detta beror på kan man naturligtvis inte här stå och avgöra. Nu vill jag bara vädja till bostadsministern dels om en förbättrad information kring övergångsbestämmelserna, dels och framför allt om information om de möjligheter som står till buds när det gäller att inte komma i kläm utan att också få anstånd med inbetalning och kanske även få annat stöd vid en likviditetskris. Jag hoppas att den informationen blir betydligt bättre än vad informationen kring själva övergångsbestämmelserna har varit.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

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min Det var en bra redogörelse för den svenska regeringens ståndpunkt. Det är viktigt att det kommer fram. I och med detta kan man säga att det första ändamålet med min interpellation har blivit uppfyllt, och jag tackar för det. Det är som sagt bra att detta tas upp, för Koreafrågan liksom alla gamla internationella spänningsladdade frågor har en viss tendens att skjutas undan. Korea ligger där det ligger, det har alltid varit så sedan mer än 30 år, och det gör att frågan kanske inte uppmärksammas på det sätt som dess vikt i det internationella spänningsfältet enligt min uppfattning egentligen skulle ge anledning till. Några detaljfrågor: Detta med FN-flaggan kan ju tyckas vara en akademisk fråga, för att nu använda ett slitet talesätt, men det är en fråga av stor psykologisk vikt. Vi som kommer ihåg Koreakonflikten vet att FN blev stridande part genom skicklig hantering av USA:s utrikespolitiska ledning på den tiden. Man fick ett slags moraliskt alibi för att föra detta krig. Därför är det fortfarande viktigt att hålla frågan öppen. Nu säger utrikesministern — och det har jag naturligtvis ingen anledning att betvivla — att det bara är några få grupper som använder FN-symbolen. Jag hade 1984 tillfälle att tillsammans med näringsutskottet resa i Korea. Vi besökte naturligtvis, som utländska delegationer alltid gör, också Panmunjom. Det intryck jag fick när jag kom dit söderifrån var att man hela tiden mycket tydligt försökte markera att här är det FN som står emot barbariet i norr. Hela bilden när man nalkas zonen präglas av FN-symboler överallt; här står vi öga mot öga sedan 1953, osv. Sättet att peka ut sydsidans militära styrkor som något slags FN-styrkor finns där hela tiden. Att man sedan formellt bara har 700 sydkoreanska soldater och underhållstrupper omfattande 300 amerikanare ändrar inte på det förhållandet. Det tycker jag är allvarligt ur psykologisk synvinkel. Att det framhålls i interpellationssvaret att Sverige har sin uppfattning tycker jag är riktigt, och att det har blivit sagt att vi driver den tycker jag också är bra. Men det är nu mer än tio år sedan, 1975-1976, som vi gav uttryck för den. Här har nu utrikesministern sagt detta, och det är ju fint, men kanske det vore dags att på något sätt aktualisera den här frågan igen. Hur kan det komma sig att man så tydligt visar fram FN-flaggan just vid Panmunjom, som ändå är ett internationellt besökscentrum dit man slussar varenda delegation som kommer till Sydkorea? Detta är inte så oviktigt, och jag skulle gärna vilja höra litet vad utrikesministern anser om det. Sedan detta med militärmanövrerna. Det har ju förekommit vissa samtal mellan Nordkorea och Sydkorea. De har varit positiva, som har nämnts här. Och när vi hade den stora översvämningskatastrofen i Sydkorea 1984, blev det också vissa kontakter. Nordkorea kunde hjälpa till med litet humanitär och teknisk hjälp o.d. Det blev ett visst samarbete, trots allt. Men året därpå, alltså i fjol, satte sydsidan med USA i gång Team Spirit 85. Och det gjorde att det naturligtvis blev ett avbräck i kontakterna. De fortgick ändå litet grand. Man hade ett utbyte, om än begränsat, när det gällde återförenade familjer. Det handlade om rätt få familjer, ett femtiotal, men det var ändå något. Sedan drog man i januari i gång Team Spirit 86. Man förvarnade bara mycket snabbt i januari om att man skulle dra i gång en övning. Jag är litet kritisk mot utrikesministerns framställning, där det kommer fram att nordsidan också har sådana här övningar i gång. Faktum är ju att nordsidan har föreslagit att man skulle inskränka alla sådana här militärövningar. Och vad jag vet har inte den kinesiska folkarmén, som också nämns i början av interpellationssvaret, eller Nordkoreas armé haft sådana stora samövningar på eller utanför nordkoreanskt territorium. Jämförelsen mellan Nordkorea och Sydkorea tycker jag haltar — jag tycker det är ganska klart att aggressiviteten kommer från Sydkorea. Beträffande detta skulle jag också vilja ha en ytterligare kommentar från utrikesministern. I fråga om den militära kommissionen och vår officer där har jag ingen anledning att göra någon kommentar. Det går naturligtvis inte att använda kommissionen särskilt mycket mer än vad vi gör. Det gäller att vi finns där, och jag har inget mer att säga om det. Sedan till detta om kärnkraften. Utrikesministern har erfarit att det har förekommit det ena och det andra. Det har också jag erfarit, och det är därför jag frågar. Och frågan gäller alltså om det hela är rimligt. Jag tycker att det finns anledning att göra en jämförelse med vår vapenexport, där vi har en stor diskussion i gång, om det är rimligt att svenska krigsmaterielproducenter skall få bedriva reklam, ha kontakter och försöka skaffa sig kontrakt — med den lagstiftning som vi har. Och här gäller samma sak: Är det rimligt att Asea-Atom har sådana här seminarier med Sydkorea, där vi vet att det finns kärnvapen stationerade. Vi vet också att denna stat står på gränsen till att bli en kärnvapenstat?

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har ställt två frågor till mig: 1. Avser regeringen att prioritera Blekinge när det gäller decentralisering av statlig verksamhet? 2. När tar regeringen sådana initiativ att den statliga verksamheten i Blekinge påverkas i positiv riktning? 51 I regeringens decentraliseringsarbete följs de riktlinjer som riksdagen lagt fast för lokalisering av statlig verksamhet. Detta innebär att möjligheterna att lokalisera statlig verksamhet till sydöstra Sverige — dit stora delar av Blekinge hör — prövas i samband med omorganisationer, etablering av nya myndigheter eller expanderande statlig verksamhet. De förslag som arbetsgruppen för decentralisering av statlig verksamhet lämnat i sin rapport bereds för närvarande inom de berörda fackdepartementen. Det är därför ännu för tidigt att ange om förslagen kommer att medföra en ökad statlig verksamhet i Blekinge.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. Som representant för Blekinge län är jag besviken på civilministerns svar. Det innehöll inte något som kan ge invånarna i länet en gnutta hopp om ett förbättrat sysselsättningsläge inom den statliga verksamheten. Arbetsmarknadsläget i Blekinge är som bekant mycket allvarligt. Vi tillhör de län som är värst drabbade. Den mycket höga ungdomsarbetslösheten innebär att allt fler ungdomar flyttar från länet. Ca 55 96 av de öppet arbetslösa är under 35 år. Det är således unga människor i fertil ålder som tvingas flytta från länet för att få jobb. I dagarna har Ericsson varslat 270 arbetstagare om uppsägning vid fabrikerna i Karlskrona och Ronneby, och ytterligare 600 arbetstagare vid dessa fabriker har varslats om tredagarsvecka under tiden april-september i år. Jag sade vid frågestunden i torsdags till industriministern att framtidstron i Blekinge sviktar. De människor som saknar ett riktigt jobb eller som måste minska sin arbetstid känner helt naturligt otrygghet. Den under tio år i rad förekommande negativa befolkningsutvecklingen är inte lätt att vända med de förutsättningar som råder för närvarande. Stimulansåtgärder behövs som kan ge människorna nytt hopp och ökad optimism. Herr talman! Staten i sin egenskap av arbetsgivare måste därför enligt min mening ta sin del av ansvaret. Sedan många år har den statliga verksamheten i länet successivt minskat. Åderlåtningen har varit stor inom framför allt försvarssektorn. Det enkelriktade flödet av statlig verksamhet från Blekinge måste stoppas. Flödet måste i stället åter vända mot Blekinge. När jag talar om statlig verksamhet menar jag i första hand den typ av verksamhet som redan finns etablerad i länet. I den mån sådan verksamhet är föremål för omorganisation måste enligt min mening vederbörande statliga myndigheter ha klart för sig att Blekinge skall eller i varje fall bör prioriteras. Det är självklart att en omorganisation som innebär en decentralisering, regionalisering eller centralisering inte skall ske till priset av sämre effektivitet. En lokalisering till Blekinge skall därför självfallet inte ske på bekostnad av något effektivitetskrav. Jag vill med anledning härav fråga civilministern om statliga myndigheter nåtts av signalen att bl.a. Blekinge skall få del av sådan statlig verksamhet som är föremål för decentralisering, regionalisering eller, vilket också kan vara fallet, centralisering. Det exempel jag har givit i min interpellation och som avser skogsstyrelsens förslag till omorganisation tyder inte på detta. Det finns ett annat färskt exempel som visar samma sak. Fordonsförar utbildningen avses nämligen bli flyttad från AMU-centret i Ronneby till Hässleholm, trots att det i Ronneby finns moderna och ändamålsenliga lokaler och modern körgård och trots att motsvarande resurser saknas i Hässleholm. En knappt tio år gammal investeringi Ronneby kommer kanske inte att kunna utnyttjas på ett optimalt sätt i framtiden. Den här åtgärden upplevs som resursslöseri av många i mitt län, framför allt av dem som undervisar och undervisas i AMU-centret. Jag hoppas jag kan få klart besked av civilministern om att de signaler jag talade om verkligen går fram till de statliga myndigheterna. Civilministern har i sitt svar uttalat att de förslag som arbetsgruppen för decentralisering av statlig verksamhet lämnat i sin rapport för närvarande bereds inom berörda fackdepartement. Det inger emellertid föga hopp för Blekinge, eftersom länet, enligt vad jag har kunnat se, över huvud taget inte nämns i rapporten. Exempelvis försvarssektorn har inte alls behandlats av arbetsgruppen. I årets första nummer av tidningen Marin-Nytt kan man läsa att Haninge kommun är Sveriges marina centrum. Det är ett exempel på hur resurserna har koncentrerats till storstadsregionen. Karlskronas position inom marinen har avsevärt försämrats. Enligt min uppfattning måste det vidtas åtgärder inom marinen som i vart fall innebär att inga ytterligare neddragningar skall drabba Karlskrona. Det råder knappast något tvivel om att Helsingforssområdet är överhettat. Här är god tillgång på arbete. Arbetslösheten är mycket låg i jämförelse med förhållandena i Blekinge. Omsättningen av arbetskraft torde vara mycket högre i Helsingforssregionen än vad den är i t.ex. Blekinge. Inom industrin finns exempel på att det inom samma koncern förekommer att omsättningen av arbetskraft vid fabriker i Helsingfors är 20-30 26, medan den är ca 3 Z0 vid anläggningar i Blekinge. Jag har i min befattning som momschef i Blekinge konstaterat vilka svårigheter riksskatteverket haft att såväl rekrytera som behålla personal, särskilt inom ADB-området. Länsstyrelsen i Blekinge har för flera år sedan aktualiserat frågan att flytta just ADB-funktionen inom riksskatteverket till Blekinge. Vi skall givetvis inte i dag diskutera en flyttning av riksskatteverkets ADB-funktion till Blekinge, särskilt som riksskatteverket på grund av pågående utredning om verkets organisation inte har lämnat något decentraliseringsförslag till den nämnda arbetsgruppen. Jag vill emellertid med detta exempel som utgångspunkt peka på vikten av att etablera och utveckla statlig verksamhet i områden som har stor tillgång på fullgod arbetskraft och där erfarenheten visar att omsättningen av arbetskraft är förhållandevis låg. Inom ADB-området ligger Blekinge väl framme. Förutom en stark satsning på utbildning — jag tänker då på teknikcentret i Svängsta, ett kommande soft-center i Ronneby och ett verkstadstekniskt centrum i Karlskrona — har länet framgångsrika privata företag inom ADB-området, som på ett utmärkt sätt skulle kunna komplettera en statlig decentralisering av ADB-verksamhet från någon myndighet. Jag vill därför fråga civilministern om han är beredd att ta initiativ som på litet sikt kan medföra att Blekinge får del av en utlokalisering av statlig ADB-verksamhet. På så vis skulle vi kunna få ökad kompetens i länet och ett bra samarbete mellan privat näringsliv och statlig verksamhet.

Herr talman! Jag känner behov av att hoppa in i den här debatten. De problem som Karl-Gösta Svenson tagit upp i interpellationen är mycket allvarliga, och allt talar för att de ökar för varje månad som går. Den befolkningskoncentration och sysselsättningskoncentration till storstadsområdena som länge pågått och pågår med, vill jag påstå, oförminskad hastighet är djupt olycklig — olycklig inte bara för de landsdelar som får stå för fiolerna utan för hela landet framdeles. När, som nu sker, fler och fler unga — ofta färdigutbildade medborgare — av tvång lämnar sina hembygder och flyttar främst till Helsingforssområdet, lämnar de efter sig stora sår i befolkningspyramiden med därav följande omedelbara men kanske främst framtida problem. Jag behöver inte utveckla de följderna; civilministern känner dem väl. Han vet säkert också hur allvarligt läget är. Samtidigt som denna utveckling ställer till mycket svårlösta problem i utflyttningskommunerna trappas andra problem upp i inflyttningskommunerna, då främst i Helsingforssområdet. Den överhettade marknaden i Helsingfors driver upp löneläget främst på tjänstemannaplanet. Samtidigt driver bostadsbristen upp bostadskostnaderna till fantasisummor. Allt detta ger sedan fyr åt inflationsbrasan, gisslet som regeringen i andra sammanhang bekämpar med allt större framgång. Inflationen är ju för närvarande det svåraste problemet i den ekonomiska politiken. Därför är det nödvändigt att vidta verkligt kraftfulla åtgärder för att stoppa den här strömmen av ungdomar, ofta färdigutbildade ungdomar, från vissa landsdelar till Helsingfors. Inom parentes vill jag ha sagt att jag tror att det är korrekt att påstå att dessa befolkningsomflyttningar samtidigt betyder mångmiljardvinster för Helsingforssområdet på utflyttningskommunernas bekostnad. Kanske är det dags för en utvärdering. Kan vi rent av förvänta oss en sådan, Bo Holmberg? Säkerligen skulle det vara nyttigt för storstadsbefolkningen att få svart på vitt på hur privilegierade deras områden i realiteten är. För Blekinges och i synnerhet Karlskronas del har de statliga nerdragningarna haft avgörande betydelse. Den sedan årtionden ständigt pågående avlövningen när det gäller statliga arbetstillfällen har minsann inte bidragit till att underlätta jobbet att förmå näringslivet att lokalisera sig till vårt län eller till att förmå näringslivet att bygga ut den tidigare verksamheten. Vi behöver hjälp. Det är bra att regeringen nu i regeringsförklaringen utlovar att regionalpolitiken skall intensifieras. Det vore bra om civilministern, som ryktet säger, ger nya direktiv till arbetsgruppen för decentralisering. Frågan är: När kan dess arbete ge konkreta resultat? För Blekinges del är situationen akut. Exempelvis går länsarbetsdirektören nu nästan varje vecka ut och rekommenderar arbetslösa ungdomar att flytta från länet. Samma rekommendation får nästan alla arbetssökande, när de kontaktar förmedlingarna i länet. Vilka radikala direktiv kan vi förvänta oss att arbetsgruppen nu får? Kan vi förvänta oss tvångsåtgärder? Kan vi förvänta oss utlokalisering av olika aktiviteter? Utan tvångsåtgärder blir det inga avgörande förändringar. Var övertygade om att det är ytterligt få, om ens någon, som frivilligt flyttar aktiviteter och sig själva från på nästan alla områden privilegierade storstäder till av bl.a. staten eftersatta kommuner i periferin! Kan vi, Bo Holmberg, förvänta oss snabba krafttag nu? De behövs!
Herr talman! Först vill jag till Karl-Gösta Svenson och Ralf Lindström säga att jag är mycket väl medveten om de speciella svårigheter som Blekinge län har när det gäller sysselsättningen och utflyttningen. Blekinge län och skogslänen är ju särskilt utsatta i de avseendena. Vi har således inga delade meningar om allvaret i fråga om den sysselsättningspolitiska situationen. Frågan är då vad som kan åstadkommas på den statliga sidan. Till att börja med vill jag framhålla att vi sedan några år tillbaka på grund av den ekonomiska situationen och även av andra skäl har drivit en ekonomisk politik som inneburit en real nedgång på 2 90 per år — den statliga sidan är således icke längre i tillväxt. Det är naturligtvis ett speciellt bekymmer när man skall lägga decentraliseringsaspekter på det hela. Arbetet i den arbetsgrupp som jag hänvisat till har till uppgift att med hjälp av ny teknik undersöka om man kan decentralisera ut verksamhet inom myndigheterna. Enligt min uppfattning tyder den rapport som man har lagt fram på att man med hjälp av ny teknik kan åstadkomma en decentralisering av statlig verksamhet. Regeringen kommer i det fortsatta arbetet att ha detta som utgångspunkt för en väldigt noggrann och kraftfull prövning, som syftar till att ge ett svar på frågan om vi med hjälp av ny teknik, av det underlag som vi redan har fått av arbetsgruppen och eventuellt också av nytillkommande underlag kan göra några regionalpolitiska satsningar i detta sammanhang. Frågan om den statliga verksamheten kommer således att finnas med i den fortsatta ”skärpningen” av regeringens regionalpolitik. När det gäller den statliga sidan vill jag säga till Karl-Gösta Svenson — det gäller då ADB-frågorna och Blekinges speciella situation — att det finns en klar målsättning i den ADB-proposition som riksdagen nyligen har antagit och som rör svensk statsförvaltning, nämligen att man i större utsträckning än som hittills varit fallet skall bygga upp en ADB-kompetens inom myndigheterna. På det sättet kan man åstadkomma mer av kunnande och utveckling inom myndigheterna. Man kan alltså se att vi är på väg att utveckla kunnandet hos myndigheterna. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får till stånd en sådan utveckling. Det kan betyda en hel del för myndigheterna runt om i länen. Sammanfattningsvis betyder detta att såväl arbetsgruppens som regeringens ansträngningar på den statliga verksamhetens område kommer att ökas när det gäller att anlägga ett regionalpolitiskt betraktelsesätt.

Herr talman! Jag tackar även för det senaste inlägget från civilministern. När det gäller vår strävan att decentralisera statlig verksamhet menar också jag att det kan vara en klar fördel att utnyttja den nya tekniken. För mitt vidkommande gäller det framför allt Blekinge län. Beträffande kunnandet inom ADB-området vill jag framhålla att det är ganska stort på många håll inom den regionala statliga verksamheten i Blekinge län. Civilministern bör dock vara medveten om att den centrala myndigheten fortfarande har hand om centrala system. I många avseenden borde en del av de funktionerna kunna decentraliseras. På det sättet skulle man kanske uppnå en större effektivitet, eftersom arbetstagarna då skulle kunna bibehållas på ett annat sätt än som nu är fallet i en region som Blekinge. Jag vill också ta upp ett par andra frågor som jag inte hann ställa i mitt första anförande. Det pågår för närvarande, herr talman, ett par utredningar inom två vitt skilda områden som berör verksamhet som finns i Blekinge. Den ena utredningen gäller baslaboratorieverksamheten för marin naturvetenskaplig forskning. Östersjön är som bekant en viktig resurs för det blekingska näringslivet, och fisket och fiskeindustrin har stor betydelse för länet. Det talas numera allt oftare om den oroväckande minskningen av tillgången på torsk i Östersjön och även om miljöförstöringen i Östersjön. Resurser måste därför skapas för forskning, så att Östersjön även i framtiden kan vara den viktiga resurs för vår livsmedelsförsörjning som den har varit. Den andra utredningen är den som utbildningsdepartementet har gett universitetsoch högskoleämbetet i uppdrag att utföra tillsammans med arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen. De skall överväga på vilket sätt samverkan och samordning rörande företagshälsovårdens utbildning bäst kan uppnås. Det sker för närvarande och kommer att ske en omfattande vidareutbildning inom företagshälsovården och av läkare, sjuksköterskor, ingenjörer osv. Utredningen kommer, såvitt jag kan förstå, att diskutera hur den framtida utbildningen inom företagshälsovården skall organiseras. Jag vill göra civilministern uppmärksam på möjligheten av att en sådan utbildning mycket väl kan med Lunds universitet som huvudman lokaliseras till Karlskrona, eftersom vi där har Statshälsan etablerad. Statshälsan har, enligt vad jag har erfarit, resurser för att kunna klara ett sådant uppdrag i samarbete med Lunds universitet. Jag vill slutligen fråga civilministern om han är beredd att göra ifrågavarande utredningar, dvs. om baslaboratoriet och om företagshälsovården, uppmärksamma på dels det kärva arbetsmarknadsläget i Blekinge, dels möjligheten av en lokalisering av dessa resurser till vårt län. Det är viktigt att utredningarna får del av sådana här uppgifter, så att de kan beaktas i utredningsarbetet.

Herr talman! Civilministern säger att han mycket väl vet att Blekinge är ett särskilt utsatt område och har en speciell situation. Detta vet vi — det har nästan alla statsråd sagt. Statsråden och även flertalet riksdagsledamöter säger sig förstå Blekinges svårigheter och att åtgärder måste vidtas av statsmakterna. Det finns även inom byråkratin tendenser till att börja förstå detta — det är annars alltid där som initiativen tas till att förlägga all verksamhet till Helsingfors. När åtgärder kommer på tal är det emellertid stopp. Då säger alla: Det går inte på vårt område, för vi måste ta ekonomiska hänsyn — även om dessa oftast är mycket kortsiktiga. Det finns ju så många andra områden inom samhällslivet, säger de, som bör beaktas i dessa sammanhang. Resultatet är inte svårt att räkna ut. Det är bra att Bo Holmberg vill göra någonting åt detta. Han säger att den statliga sidan inte längre är på tillväxt och inte har varit det på många år. Ändå vet vi, att samtidigt som den statliga verksamheten har ökat i Sverige med ungefär 11 96 har den minskat i Blekinge, speciellt i Karlskrona, med 4 Jo. Det finns all anledning att öka ansträngningarna för att ge även Blekinge stöd.
Herr talman! Låt mig säga följande till Karl-Gösta Svenson vad gäller de två konkreta frågor som han tog upp om baslaboratorium för fisket och om eventuella utbildningsinsatser inom företagshälsovården. Jag kan självfallet inte här kommentera dessa frågor, eftersom de bereds inom ansvariga fackdepartement. Får jag bara säga att Blekinge tillsammans med andra län kommer att finnas med i de olika bedömningar och förslag som skall läggas fram allteftersom. Vi har i regeringsdeklarationen och jag har i dag sagt att den statliga sidan skall finnas med som i ett led i en mera aktiv regionalpolitik.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela att jag på grund av resa inte är i tillfälle att besvara Larz Johanssons och Görel Thurdins ställda interpellationer om gymnasieskolan inom föreskriven tid. Jag avser att besvara båda interpellationerna tisdagen den 8 april.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra förhållandena för dem som återbetalar sina studieskulder. Det nu gällande regelsystemet för återbetalning av studiemedel har i sina huvuddrag varit intakt sedan det infördes 1965. Systemets konstruktörer hade som övergripande syfte att återbetalningen inte skulle bli alltför betungande för den enskilde och att återbetalningsreglerna därför skulle utformas så att studiemedelstagaren i möjligaste mån skulle kunna överblicka de framtida konsekvenserna av sin skuldsättning. : Drygt 20 år efter studiemedelssystemets start har vi nu möjlighet att bedöma hur väl denna målsättning har infriats. Under 1985 var knappt 550 000 personer skyldiga att erlägga årsavgift. Av dessa hade 83 26 en avgift som var mindre än 3 000 kr. Endast 0,1 96 hade under samma år en avgift som översteg 10 000 kr. Uppgifterna visar att det övervägande flertalet återbetalningsskyldiga erlägger avgifter som inte är orimligt stora. En anna självklar utgångspunkt är att studiemedelssystemet skall vara så konstruerat att den som har ekonomiska möjligheter också skall betala tillbaka sin skuld. Om den återbetalningsskyldige under ett visst år saknar ekonomiska möjligheter att erlägga avgift kan han få uppskov med denna. Som mått på återbetalningsförmågan beräknas ett s.k. avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget utgör summan av den återbetalningsskyldiges taxerade inkomst, underskott i förvärskälla och den del av skattepliktig förmögenhet som överstiger sex basbelopp. Från denna summa får avdrag göras med ett basbelopp om den återbetalningsskyldige har barn under tio år. För den som är gift eller jämställd med gift tas också hänsyn till viss del av makens taxerade inkomst. Blir det sålunda framräknade avgiftsunderlaget lägre än 3,5 basbelopp får vederbörande helt uppskov med årsavgiften. Det betyder att den vars avgiftsunderlag för 1986 är lägre än 81 550 kr. inte behöver erlägga någon studiemedelsavgift för innevarande år. I sin interpellation refererar Karin Israelsson till ett fall där två sammanboende har en studieskuld på 70 000 kr. var. Om återbetalningstiden är 20 år, vilket är normalt, blir den årliga avgiften 3 500 kr. vardera. En årsavgift i denna storleksordning får knappast anses som orimligt hög. Det är inte heller i första hand avgiftens storlek som Karin Israelssons kritik gäller. Om de två sammanboende i Karin Israelssons exempel har var sin årsinkomst om 80 000 kr. får de enligt nuvarande regler uppskov med avgiften under förutsättning av att de inte har barn gemensamt. Har de barn måste båda två erlägga full avgift. Denna effekt hänger samman med att de jämställs med gifta när de får barn. Studiemedelskommittén, som tillsattes av regeringen i juni 1985, har som en av sina huvuduppgifter att analysera återbetalningssystemet. Kommittén har dessutom som särskild uppgift att analysera återbetalningssituationen för gifta och sammanboende som båda återbetalar studiemedel. Därutöver skall kommittén bedöma konsekvenserna av att slopa hänsynstagandet till makes ekonomiska förhållanden vid fastställande av återbetalningsskydlighet. Om kommittén så finner lämpligt är den givetvis oförhindrad att lämna delförslag under arbetets gång.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. I dag upplever akademiker med studieskulder sin ekonomiska situation som svår. Trots en gedigen utbildning och en fast tjänst skapar studieskulden problem. Ca 66 000 uppskov med återbetalning beviljades under fjolåret, och det visar att verkligheten är svår. 5 000 personer fick nedsatt avgift beviljad. Detta är naturligtvis inte enbart orsakat av studieskulder utan speglar väl mera den svåra ekonomiska situation som även akademiker drabbas av. Nyfattigdomen, svag reallöneökning och höjda levnadsomkostnader har undergrävt ekonomin. Får man dessutom barn försämras möjligheterna snabbt att klara ekonomin med studieskulder och övriga kostnader som tillkommer. Barnavdraget är beräknat efter ett barn oavsett hur många de är och skall svara mot de barntillsynskostnader som uppkommer när det gäller avgiftsuttaget. Detta pekar även på den brist på familjepolitiskt stöd som har rått de senaste åren och som kommer att fortsätta för många trots regeringens löften om barnbidragshöjningar. En utbildningspolitik som leder till en god utbildning är ett klart samhällsintresse. Studiebegåvade ungdomar skall oberoende av föräldraekonomi och studietradition i hemmet kunna välja studier och utbildning. Detta leder till ett gott underlag av kompetens som för utveckling och forskning framåt. Man skall även som vuxen ha råd att vidareutbilda sig i sitt yrke eller välja ett nytt yrke. Hur många ungdomar som i dag väljer bort studier vet jag inte. De går i stället ut till en osäker arbetsmarknad. Men man kan notera att ansökningarna till studiemedelsnämnderna har minskat med 10 000 under det senaste året. I den betalningsplan som finns för återbetalning av studiemedel utgår man från en årlig uppräkning av avgiften. Det betyder att de första årens avgift är lägre, beroende på att man räknar med sämre förutsättningar till återbetalning i början av en yrkeskarriär. Men det kan verka tröstlöst för dem som i sitt yrke i dag har svårt att se att det kommer löneökningar som kompenserar ökade avgifter på studieskulden i framtiden. Vad som i dag sker för främst vuxenstuderande som vill vidareutbilda sig är att lönen i många fall efter utbildningen blir lägre när studiemedelsavgiften betalats än vad lönen var när man var kvar i sin föregående sysselsättning. Detta gäller även högskolestudier, t.ex. när en undersköterska vidareutbildat sig till sjuksköterska eller när ett terapibiträde utbildat sig till arbetsterapeut. I det senare fallet innebär lönesänkningen 90 kr. per månad efter tre års utbildning. Det är inte speciellt lockande att under dessa förhållanden söka sig till studier. För dem som i dag har studieskulder, är samboende och har uppskov med återbetalningen av studieskulderna och får gemensamt barn ger inte ”utbildningsministerns svar något hopp. Det är klart att man kan skjuta problemen åt sidan och skyla över med att en utredning skall lösa det hela. Med det svaret anser jag nog att man lämnar den grupp som i dag befinner sig i rävsaxen åt sidan. Enligt vad jag förstår är det studiemedelskommitténs uppgift att utforma det framtida studiemedelssystemet. Kommer det nuvarande systemet att bibehållas för dem som befinner sig i det eller vad kommer att hända? Vad man från kommitténs sida än föreslår kommer det kanske inte att hjälpa den som i dag hamnat i den situation som jag beskriver. Det är väl bra om man för framtiden kan förhindra alltför oväntade konsekvenser av ett barns ankomst, men inte har dessa föräldrar mycket att hoppas på för egen del i dag när det gäller ekonomin. Initiativ kan naturligtvis tas av kommittén, men sådana kan även komma från statsrådshåll, om det finns tillräckligt intresse för att lösa problemen. Och det är det intresset jag efterlyser. Är utbildningsministern beredd att ta ett sådant initiativ?

Herr talman! Jag vill börja med att återge några fakta. Vi beräknar att ungefär 4,2 miljarder kronor under 1986 kommer att betalas ut i återbetalningspliktiga studiemedel. Vi räknar med att under samma år få in 1,3 miljarder kronor i återbetalningspliktiga studiemedel. Det betyder alltså att det är en skillnad på 2,9 miljarder kronor. Att som Karin Israelsson försöka göra gällande att det inte ligger något stort subventionsmoment i återbetalningen är mot bakgrund av dessa siffror fullkomligt omöjligt. Jag tror inte att det finns något med Sverige jämförligt land som i form av studiemedel betalar ut lika mycket som det sammanlagda beloppet som universitet och högskolor får för all sin forskning och för utbildning av 160 000 studenter. Jag menar att det är viktigt att föra en sådan politik, men jag tycker inte att det är korrekt att framställa det svenska studiesociala systemet som om det inte vore inriktat på att hjälpa studerande att oavsett familjebakgrund bedriva högre studier. Detta studiemedelssystem är i stor utsträckning koncentrerat till att hjälpa de studerande under återbetalningstiden. Det betyder att den som har en inkomst som understiger vad en låginkomsttagare i Sverige har i inkomst av eget arbete slipper betala avgift det ifrågavarande året. Men om inkomsten överstiger vad låginkomsttagaren har, då får faktiskt den studerande vara med och betala tillbaka en del av de studiemedel som han eller hon har fått. Karin Israelsson tar upp ett särskilt fall — två personer som var för sig har inkomster som ligger under vad en låginkomsttagare har, ungefär 80 000 kr. om året i inkomst, slipper betala avgift om de lever tillsammans utan att vara gifta och om de saknar barn. Det fallet är gynnsamt för dem. Om de får barn anses en ekonomisk gemenskap ha uppstått i denna familj, på samma sätt som förhållandet är inom annan del av sociallagstiftningen. Då tar man hänsyn även till den samboendes inkomst. Jag har framhållit i mitt svar till Karin Israelsson att detta bör granskas av den studiemedelskommitté som är tillsatt, där de olika partierna är representerade. Jag har också sett till att studenternas organisation SFS och de stora löntagarorganisationerna LO, TCO och SACO/SR får representation i denna kommitté, eftersom det är ur dessa gruppers kommande löner som återbetalningen skall ske. Jag anser att det här är ett allvarligt och betydelsefullt problem. Det är möjligt att vi på detta område skall kunna avvika från de regler som gäller vid bedömningen av den ekonomiska gemenskapen mellan två sammanboende personer som har barn tillsammans. Men det är också rimligt att den utredning som är tillsatt får pröva frågan i hela dess vidd.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för de viktiga synpunkter som lades på problemen. För dem som arbetar med utbildningsfrågor är det allmänt bekant att man från de studerandes sida i dag hyser stora bekymmer inför framtiden och de återbetalningskrav som ställs på dem när det gäller deras studieskulder. Jag tror att det finns ett berättigat inslag i den oro man känner, inte minst då med tanke på framtidsutsikterna inom de olika yrken som man har utbildat sig för och de svårigheter som kan uppstå under långa tider då man kan vara tvungen att studera och behöva låna pengar för att klara av studierna. När man sedan i en framtid har osäkerhet i ett yrke är man ändå återbetalningsskyldig då det gäller studiemedlen. Jag vet att det rör sig om väldigt mycket pengar, att stora summor går ut som inte kommer tillbaka. Jag antar att kommittén försöker finna något annat system, där man kommer bort från den subvention som i dag sker via statliga medel, för att avlasta en del av de studieskulder som drabbar dem som tar de här lånen. Jag uppmärksammades på att det finns brister i systemet när tidningarna beskrev vad som kunde hända i ett samboendeförhållande. Det är kanske ett besked om att det brister i fråga om informationen från samhällets sida när det gäller konsekvenserna av saker och ting. Man kan ju tycka att det vore naturligt att i socialförsäkringssystemet och i systemet för återbetalning av studiemedel ta sådana hänsyn att det inte uppstår konsekvenser av det slag som jag har tagit upp i interpellationen när ett barn föds i ett samboendeförhållande. Det är illa för dem som drabbas att det blir sådana konsekvenser, och det gör att det finns anledning att titta över även den lilla delen av detta stora system. Vi får hoppas att kommittén arbetar väldigt snabbt, för problemen är som sagt stora för de grupper som är med i systemet. Det sprids en stark oro, som ju kan ge effekter på ungdomars vilja att utbilda sig i framtiden. Det vore illa om studiemedelssystemet skulle vara orsak till att man väljer att inte studera.

Herr talman!

Jag vill först som en bakgrund nämna något om den snabba utveckling som hittills skett av kommunikationerna till Jämtland. För tio år sedan hade t.ex. Östersund flygförbindelse med Helsingfors två gånger om dagen. Restiden var två timmar. I dag har Östersund åtta dagliga turer till och från Helsingfors. Restiden är 55 minuter. Även trafiken med buss och järnväg har utvecklats starkt. Tågförbindelserna med bl.a. västra och södra Sverige har förbättrats, och SJ räknar med att antalet tågresor till och från västra Jämtland nästan har fördubblats på de senaste tio åren. Vad gäller det aktuella kapacitetsutnyttjandet på förbindelserna till och från Jämtland är för järnvägens del linjen Storlien-Östersund utnyttjad till kapacitetstaket under vintersportsäsongens högtrafikperioder. Enligt SJ kan man vid dessa tillfällen inte köra fler tåg än vad man gör för närvarande. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför att trafiken blir känslig för störningar vid förseningar o. d. Ett utbyggnadsprogram för bandelen diskuteras för närvarande inom SJ. Enligt uppgifter som jag inhämtat från Linjeflyg är beläggningen ombord på flygplanen mellan Östersund och Helsingfors 65 26 som genomsnitt för året, med en topp på 74 96 under den intensivaste turistmånaden. Linjeflyg anser att möjligheterna att ta emot ytterligare resenärer är goda. Utvecklingen av kommunikationerna på längre sikt sker med utgångs punkt i en mycket omfattande planeringsprocess som bl.a. inbegriper statliga myndigheter, kommuner och trafikföretag. Därvid ingår givetvis turistnäringens behov av goda kommunikationer som en viktig del av planeringsunderlaget. I gällande flerårsplaner för byggande av länsvägar, avseende planperioden 1984-1993, finns t.ex. flera Ombyggnad. och förbättringsåtgärder upptagna på s.k. turistvägar. Enligt vad jag har erfarit bedömer berörda myndigheter och trafikföretag att möjligheterna att tillgodose en framtida tillväxt i efterfrågan på transporter till och från Jämtland är goda, liksom förutsättningarna att klara de särskilda transportbehov som ett vinter-OS skulle medföra. När det gäller den långsiktiga utvecklingen av kommunikationerna vill jag också erinra om att jag i årets budgetproposition redovisat min syn på investeringsplaneringen inom transportsektorn och därvid framhållit behovet av ökad samordning. Jag avser således att föreslå regeringen att bl.a. luftfartsverket, SJ och vägverket får i uppdrag att upprätta långsiktiga investeringsplaner. Syftet med den samordnade investeringsplaneringen är att förbättra beslutsunderlaget vid prioritering av investeringarna i infrastrukturen. Därvid skall också sambandet mellan investeringsplaneringen inom transportsektorn och den övergripande samhällsplaneringen såsom fysisk planering och länsplanering beaktas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det utförliga svaret på mina frågor. Den redogörelse för utvecklingen av kommunikationerna i Jämtland som kommunikationsministern här har lämnat kan jag vitsorda i alla delar. Eftersom turismen mer och mer blivit länets huvudnäring speglar denna redogörelse också turismens växande betydelse för framför allt Jämtlands och Härjedalens västra delar. Kommunikationsministern ger den intressanta upplysningen att SJ på sträckan Östersund-Storlien slagit i kapacitetstaket denna vackra vårvinter, när turistströmmarna till västra Jämtland har varit osedvanligt strida. Trafikanterna har tydligen också lagt märke till detta och blivit medvetna om att kapaciteten inte räcker längre, eftersom överbokningarna, framför allt på SJ, varit mycket besvärande vissa tider denna vårvinter. Det är alltså hög tid att den upprustning av bandelen som kommunikationsministern talar om kommer till stånd och att den startar så snart som möjligt. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern hur snart dessa ombyggnadsarbeten, som ju är av betydande omfattning, kan starta. Är kommunikationsministern beredd att ge ett besked om detta här i dag? Jag förmodar att regeringen kommer att stödja Åres ambition att tillsammans med Falun få ordna 1992 års olympiska vinterspel. Om detta blir verklighet, vilket man för sportens och turistnäringens del verkligen vill hoppas, så kommer kraven på upprustning av kommunikationerna att bli betydande. Det är därför med en viss förvåning man tvingas notera att SJ, i medvetande om de betydande investeringar som under senare år gjorts i Åredalen, inte har en bättre beredskap utan nödgats konstatera att man slagit i kapacitetstaket. Från SJ:s sida har man alltså inte, som jag ser det, med tillräckligt förutseende värderat konsekvenserna av den betydande investeringsaktivitet — bl.a. med statsmakternas hjälp — som ägt rum i Åredalen. När kommunikationsministern talade om utvecklingen av kommunikationerna på längre sikt, väntade jag mig att han också skulle beröra kommunikationernas regionalpolitiska roll. Visserligen talar han här om länsplaneringen i förbindelse med kommunikationsplaneringen, men det finns vidare regionalpolitiska perspektiv som förtjänar att tas upp till bedömning när man planerar för kommunikationerna på längre sikt. Vad kommunikationsministern säger om den glädjande utvecklingen av flygresandet till och från Östersund visar ju att Jämtland i dag så till vida kan erbjuda goda kommunikationsmöjligheter för företag och institutioner som lokaliserar sig till länet. Om man skall använda kommunikationerna som ett medel för bättre regional balans, vilket man enligt min uppfattning bör göra, är det emellertid inte bara flyg och järnväg man måste se över i sin långsiktiga planering — det gäller också vägarna. På den punkten har Jämtland dess värre ett mycket betydande handikapp. Jämtland har nämligen fortfarande den största andelen grusvägar i inlandet, varav många är i mycket dåligt skick. En av de viktigaste satsningar regionalpolitiskt sett som man kan göra i Jämtland är därför att kraftigt öka insatserna till upprustning och förbättring av vägnätet. Är kommunikationsministern beredd att ur regionalpolitisk synvinkel göra en värdering av länets behov av ökade väganslag och därmed så att säga ge vägarna den regionalpolitiska roll de uppenbarligen förtjänar i Norrlands inland? Detta är angeläget, bl.a. just i den långsiktiga planeringen —-inte bara samhällets utan också näringslivets långsiktiga planering. Skogsnäringens och turistnäringens utveckling är t.ex. direkt beroende av möjligheterna att få en bättre vägstandard i framtiden. Får jag till sist tolka kommunikationsministerns svar så, att han är beredd att se till att planeringen för utvecklingen av kommunikationerna i alla delar tar hänsyn till de ambitioner som nu finns att anordna olympiska vinterspel 1992 i bl.a. Åre?

Herr talman! Nils G. Åsling och jag tycks vara överens om att den planering som föreligger i och för sig går i rätt riktning och kommer att ha betydelse för Jämtlands möjligheter att också fortsättningsvis utveckla sig framför allt på turistområdet. Nils G. Åsling frågar hur snart en ombyggnad av bandelen Storlien Östersund kan komma till stånd — om jag kan ge besked om det i dag. Jag kan säga att man håller på med ett ganska omfattande upprustningsprogram för den aktuella bandelen. Sammanlagt beräknas de önskemål som har framförts från SJ-regionen uppgå till 185 milj.kr. Det är alltså fråga om ett slags önskelista som man upprättat på regional SJ-nivå. Eftersom ärendet ännu inte är slutbehandlat inom SJ centralt och inte behandlats av SJ-ledningen och man inte heller tagit fram några slutgiltiga investeringskalkyler, är jag för min del inte beredd att säga annat än att detta ligger i planeringen och att man får försöka tillgodose önskemålen i den utsträckning som medel kan ställas till förfogande framöver. En del av de aktuella arbetena kan troligen utföras som sysselsättningsobjekt. Om sysselsättningssituationen skulle utvecklas så att det är motiverat att vidta särskilda åtgärder exempelvis från AMS sida, bör också en del av de här åtgärderna kunna komma i fråga. Det är alltså bara att fortsätta planeringen och göra den mer detaljerad, så att det finns en beredskap för att komma i gång. Sedan får vi se i vilken utsträckning medel kan tilldelas år från år. Den regionalpolitiska betydelsen för vägarna tror jag mig vara väl medveten om, även om det bara är en kort tid som jag haft anledning att syssla med den typen av frågor för hela landet. Men det är också så att även om vägbeståndet i många avseenden skulle kunna förbättras i olika delar av landet och således även i Jämtland, är inte sysselsättningssituationen generellt sett sådan att den motiverar några speciella insatser med undantag för exempelvis Bergslagen, där regeringen nyligen har beslutat att tillskjuta extra medel i det s.k. Bergslagspaketet. Här kan också bara rekommenderas att man har en planering som ligger väl framme och att man kan göra de aktuella insatserna när det anses motiverat av sysselsättningsskäl. Givetvis skall den långsiktiga planeringen också ligga väl framme, men där är det, som Nils G. Åsling är medveten om, så att det i första hand är länet och länsmyndigheterna som får göra sina egna prioriteringar, inom ramen för de medel som de har att röra sig med. Till sist vill jag bara som svar på frågan om Åre säga: Såvitt jag känner till pågår det diskussioner med jordbruksdepartementet och dem som representerar arrangörerna, och de diskussionerna skulle jag tro befinner sig i ett slutskede. Såvitt jag kan förstå av de uppgifter som jag har fått som underlag för det här svaret kommer inte kapacitetsfrågorna i kommunikationssystemet att utgöra något hinder för att kunna arrangera vinter-OS i Åre 1992. Utifrån de synpunkterna bör Åre kunna anses vara en lämplig ort för ett sådant arrangemang.

Herr talman! Det är säkert ett uppskattat besked, inte minst i Åre, som kommunikationsministern ger när han nu försäkrar att ambitionen att anordna 1992 års olympiska vinterspel inte kommer att hindras av några kapacitetsproblem på kommunikationssidan. Det är ett välgörande besked, som jag ber att få tacka kommunikationsministern för.

Att SJ har så dålig beredskap för att ta till vara marknadsförutsättningarna gör mig naturligtvis fundersam. Vad händer om det, visserligen med några års varsel, men ändå, plötsligt blir en ordentlig ”boom”? Därför värdesätter jag kommunikationsministerns besked alldeles speciellt. Jag förstår av kommunikationsministerns svar i övrigt att han delar min undran varför SJ har haft en så relativt svag planering. Det är uppenbarligen inte primärt anslagsfrågorna som har gjort att man inte kan starta det projekt för en upprustning av bandelen Östersund-Storlien som har kostnadsberäknats till 185 miljoner. Det är planeringen som inte är genomförd.

Herr talman! Det är klart att trafikföretagen — det gäller inte bara SJ utan även inom t.ex. flyget — står inför problem när det gäller att möta kapacitetstoppar av det slag som under den mest attraktiva turistsäsongen uppkommer i exempelvis Jämtland. Nästan oavsett hur stor kapacitet företagen bygger ut kommer det alltid att finnas vissa avgångar som av resenärerna är så eftertraktade att alla resenärer inte kan beredas plats på just det tåg eller flygplan som de flesta önskar resa med. Denna efterfrågan får reseföretagen försöka att utjämna, genom sin prispolitik och på andra sätt. Utan att det behöver vara någon polemik mot Nils G. Åsling finns det anledning att säga följande. Enligt den statistik som jag har fått har antalet resor mellan stationer på linjen Storlien-Östersund å ena sidan och stationer bortom Östersund å den andra sedan våren 1976 fram till våren 1986, alltså under en tioårsperiod, ökat från 100 000 till 192 000, dvs. med 92 90. Det är kanske i och för sig inte så dåligt av SJ att utan alltför stora störningar, även om det har förekommit en del, ha kunnat möta denna trafikökning. Den tyder samtidigt på att utvecklingen bör ha varit mycket positiv för turistnäringen i Jämtland.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag vill medverka till en lösning av trafikproblemen i Uppsala genom att den s.k. Bärbyleden får dras fram på mark inom flygflottiljens område och, om så inte är fallet, vilka andra lösningar jag då förordar. Regeringen avslog genom beslut den 13 januari 1977 en framställning från kommunstyrelsen i Uppsala om att få ta i anspråk mark inom flygflottiljens område för Bärbyleden. Jag har samrått med försvarsministern i denna fråga. De i regeringsbeslutet angivna skälen kvarstår och har förstärkts genom att den aktuella marken planeras att tas i anspråk för ytterligare utbildningsverksamhet. Uppsala kommun är egen väghållare. Det är således primärt kommunens uppgift att utifrån rådande förutsättningar finna den bästa lösningen på trafikproblemen i Uppsala.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det är enligt min mening litet torftigt att gång på gång hänvisa till ett beslut från 1977. Det gjorde även kommunikationsministerns föregångare på departementet, Curt Boström. Det är också torftigt att i det här sammanhanget hänvisa till utbildningskrav från flygflottiljen i Uppsala. Man får lätt den föreställningen att flygflottiljens hela verksamhet står och faller med tillgången till den här marken. Det verkar som om landningsbanor skulle stryka med, att flygflottiljen inte skulle kunna bedriva sin militära flygverksamhet och liknande. Så är ju ingalunda fallet. Vad det handlar om är att ta i anspråk ett litet hörn av detta stora flygflottiljsområde, en bit mark som råkar ligga alldeles bakom den skjutbana där man utbildar flygsoldaterna. Det har alltså ingenting med flygutbildningen att göra, utan med soldatutbildningen inom flygvapnet. Ett antal värnpliktiga har terrängövningar och liknande bakom skjutbanan medan deras kamrater genomför skjutövningar — det är så man håller dem i gång enligt det gamla välkända mönstret. Då finns det anledning att fråga sig hur man prioriterar i samhällsplaneringen. Det är nämligen detta det handlar om. Jag förstår att försvarsdepartementet och olika försvarsministrar — det har ju blivit byte även på försvarsministerposten sedan jag hade den här frågan uppe förra gången — slår vakt om sitt fögderi. Men här är det fråga om allmännyttan och om kommunikationsministern är tillräckligt kraftfull för att kunna slå vakt om sitt fögderi, om allmänintresset och den viktiga frågan om att få en bra trafikled iordningställd. Jag tycker inte att det har visat sig vara så i det här fallet. Det kan nämligen inte vara ett avgörande argument att markbitarna behövs för utbildningsändamål. Det är ett dåligt argument. Jag förstår ledningen för flygflottiljen, som slår vakt om sitt område. Det gör den rätt i. Men samhället — och där är kommunikationsministern ansvarig när det gäller kommunikationerna — skulle behöva dessa markbitar, och det är långt viktigare att vägsträckningen blir klar än att marken sparas för soldatutbildning under några vårmånader — det är alltså inte fråga om pilotutbildning, vilket jag vill påpeka ytterligare en gång. Sedan vill jag säga att jag tycker det är litet underligt att kommunikationsministern säger att Uppsala kommun är väghållare och att det därför är kommunens sak att lösa frågan. Det är ju inte Uppsalatrafiken det handlar om, kommunikationsministern, utan här gäller det riksväg 55. Det är en trafikled som på senare år blivit mer och mer belastad med mycket tung långtradartrafik, framför allt genom utbyggnaden av Kapellskär på ostkusten för färjetrafiken till Finland. Problemen på denna trafikled är inte lösta, och det kan inte bara åvila Uppsala kommun att lösa dem. Det är ändå vägverket, som hör till kommunikationsministerns ansvarsområde, som skall spendera pengarna, genomföra planläggningen och annat sådant. Då kan man inte bara säga att Uppsala kommun är väghållare och att kommunen får lösa problemen i stort sett som den vill. Här handlar det om en nationell trafikpolitisk fråga, som gäller en av de stora och viktiga riksvägarna i Sverige, och då tycker jag det är ganska uppseendeväckande att kommunikationsministern argumenterar på det sätt som han gjort i slutet på interpellationssvaret. Det ankommer på kommunikationsdepartementet och på kommunikationsministern att lösa frågan om en stor och viktig genomfartsleds sträckning genom en av våra största kommuner, där trafiken med en under de senaste åren ökad intensitet har vållat mycket stora olägenheter och där stora bostadsområden berörs. Dessutom är det så — för att ännu en gång lyfta frågan till riksplanet — att trafiken försvåras därför att den leds in genom den halvfärdiga s.k. Bärbyleden. Den har ju gjorts färdig i en första etapp men slutar sedan blint i ett industriområde, vilket gör att stora långtradare tvingas in på smågator där de söker sig fram till utfarterna norrut. Det är ingenting som i första hand Uppsala kommun såsom väghållare är skyldig att ta itu med, utan det är en kommunikationspolitisk fråga på riksplanet. Det tycker jag att kommunikationsministern skulle kunna hålla med om. Det är alltså fråga om huruvida man vill hävda det här intresset och på nytt ta en ordentlig debatt inom regeringskretsen mellan de olika intressen som alltid finns och som jag naturligtvis är medveten om. Man måste väga det ena intresset mot det andra — väga kronans, den militära myndighetens, intresse mot allmänhetens intresse i form av en bättre trafikpolitik och en bättre trafikled. Det är det man skulle vilja få ett besked om — inte en hänvisning till tio år gamla beslut, som naturligtvis mycket väl precis som många andra beslut skulle kunna omprövas och ges en bättre inriktning.

Men det spelar kanske inte så stor roll. Vad jag har framhållit i interpellationssvaret är att även om detta är en riksväg och även om det naturligtvis kan vara ett allmänt samhällsintresse att man löser den här typen av vägproblem, så har vi en planeringsordning som innebär att det är Uppsala kommun som skall bestämma sig för hur den här leden skall dras i de avsnitt som berör Uppsala kommun. Detta skall inte vare sig kommunikationsdepartementet eller någon annan statlig myndighet ha det definitiva avgörandet över, utan planeringen skall skötas på det lokala planet. Den ordningen kan vi inte frångå vare sig i detta vägärende eller i andra, hur angelägna de än kan förefalla att vara ur lokala synpunkter. Såvitt jag vet har vägverket, som är den statliga myndighet som i första hand är inblandad, haft rätt klara uppfattningar om hur verket anser att sträckningen skall vara. Men såvitt jag också förstår har inte de uppfattningarna kunnat anammas av de kommunala myndigheterna i Uppsala. Därigenom har det uppstått en diskussion om alternativa sträckningar. Jag tror mig veta att det nu inte bara finns det alternativ som Oswald Söderqvist förespråkar och som skulle beröra flygfottiljens område utan även andra alternativ som har diskuterats i Uppsala när det gäller trafikomläggningar som berör den här leden. Då är det på det lokala planet som man i första hand får försöka att komma fram till ett beslut, innan staten går in och projektet kan genomföras. Hur obehagligt det än kan vara i den lokala politiken i Uppsala att ta ställning till sådana här besvärliga miljöfrågor och vägfrågor, är det ändå till kommunen som ärendet måste så att säga återförvisas till dess att man lyckats hitta en lösning, som åtminstone kan samla en majoritet i Uppsala kommunfullmäktige.
Herr talman! På grund av att högtalaranläggningen tydligen inte fungerar så som den skall hörde jag tyvärr inte riktigt vad kommunikationsministern sade i inledningen av sitt anförande, men om det gällde frågor till olika kommunikationsministrar så är det klart att det måste vara fritt fram att ställa frågor oavsett på vilket sätt de har blivit besvarade av en tidigare minister. Det kommer naturligtvis vi riksdagsmän att fortsätta att göra, men jag uppfattade inte poängen i detta, eftersom jag inte hörde vad som sades. När det gäller sakfrågan är det väldigt intressant att det här är två statliga intressen som i mångt och mycket har styrt debatten och åstadkommit den debatt på lokalplanet som kommunikationsministern hänvisat till. Om det hade gjorts klart att det inte fanns något större motstånd mot att släppa till de mycket marginella utrymmen på flygfottiljens område som det är fråga om — jag poängterar än en gång att markområdena är marginella och på intet sätt påverkar den viktiga verksamheten vid det militära förbandet — så hade ju de lokala kommunpolitikerna av skilda slag i Uppsala haft ett bättre underlag när de satte sig ner för att försöka välja mellan olika alternativ. Men det här alternativet har man satt tvärstopp för i och med det beslut som fattades 1977. De olika kommunikationsministrar som vi därefter haft har inte förmått hävda trafikintresset gentemot det militära intresset i denna fråga. Man säger bara: Ja, vi har talat med resp. försvarsminister när frågan varit uppe till diskussion och vederbörande har sagt si eller så. Sedan har frågan fått bero. Men det är ju i det skedet som man förväntar sig att den statliga styrningen på något sätt skall komma med i bilden. Det ena samhällsintresset måste vägas mot det andra. På det sättet underlättas arbetet för de lokala politikerna. De skulle då kunna basera sina beslut på reella alternativ. Det har dock inte funnits något reellt alternativ på grund av att statsmakterna har sagt nej när det gäller framställningen om att få ta kronomark i anspråk. Således har man inte kunnat föra någon mer omfattande diskussion. Det är ur den synvinkeln jag tycker att man i viss mån skall se den här saken.
Herr talman! Jag måste medge att kommunikationsministern har rätt, när han säger att det här naturligtvis är en kommunalpolitisk fråga. Men nu har det låst sig. Tydligen är det inte möjligt att gå vidare just nu. När den första biten av Bärbyleden byggdes, var det meningen att vägen skulle fortsätta i den s.k. södra sträckningen. Men när den norra delen var klar, kom man på att det gick att bygga på ett annat sätt. Det har man alltså försökt sig på alltsedan den första etappen blev klar. Jag tycker att det är helt naturligt att om förutvarande försvarsminister har sagt nej säger också nästa försvarsminister nej. Detsamma gäller våra kommunikationsministrar. Försvarets behov av den aktuella marken kan ju inte ha blivit mindre under årens lopp. Den södra leden har vägverkets och kommunens alla experter tillstyrkt och det har även en betydande minoritet av de förtroendevalda gjort. Men sedan har det, som sagt, låst sig och nu kommer vi inte längre i detta sammanhang. Om det hade funnits något annat alternativ, skulle vi som försökte få till stånd den södra leden naturligtvis varit beredda att granska detta. Men nu finns det ju inte något sådant förslag. När frågan om ett sådant förslag väl aktualiserades, krävde de som var emot leden att denna skulle grävas ned. Det gick vi med på. Men inte ens det var möjligt. Ur miljöskyddssynpunkt och med tanke på befolkningen är ett sådant ingrepp av ringa omfattning i jämförelse med många andra genomfarter, t.ex. i Västerås och andra städer där man vidtagit radikala åtgärder. Vad det egentligen handlar om i detta sammanhang är att flytta ett antal små stugor. Mark finns och vi är beredda att acceptera en sådan flyttning. Jag tror att det så småningom kommer att växa fram en majoritet för ett förverkligande av den södra leden. Jag har själv bott alldeles intill den tillkommande södra leden, och jag har hela tiden hävdat — trots de olägenheter som andra har pekat på — att en sådan åtgärd medför den minsta olägenheten och att ett minimum av människor berörs därav.
Herr talman! Det var beklagligt att Oswald Söderqvist inte kunde höra inledningen av mitt anförande. Jag kan dock göra ett kort sammandrag och jag vill då säga följande: Om Oswald Söderqvist ansåg att svaret på frågan var torftigt, kan det möjligen bero på att Oswald Söderqvist ställde samma fråga för ett år sedan till den förre kommunikationsministern. Under den tid som gått sedan dess har det inte hunnit hända någonting speciellt i denna fråga. Oswald Söderqvist säger att det här är av mycket marginell betydelse för försvaret. Jag vill inte göra någon bedömning i det avseendet. Jag konstaterar bara att man inte gör samma bedömning från försvarets sida utan är angelägen om att få behålla sin mark. Man tycker, som jag sade i svaret, att skälen för att inte avstå från det aktuella markområdet snarare har förstärkts — alltså inte försvagats — sedan frågan var uppe till diskussion under andra hälften av 1970-talet. Det har också framgått av det senaste inlägget att det finns olika lösningar som diskuteras lokalt, och det kanske finns ytterligare alternativ utöver dem som hittills har tagits upp.

Herr talman! Torftigheten ligger i att kommunikationsministern hänvisar till 10 år gamla beslut och utan att närmare motivera det säger att den militära myndigheten anser att det är si eller så. Det är ju det som är det övergripande och intressanta i den här frågan, eftersom det inte är något användbart argument. Det är helt klart att ledningen för flygflottiljen, flottiljchefen och hans stab där ute, slår vakt om sina områden — det gör alla statliga myndigheter, och det skall de göra. Det som är intressant är att olika samhällsintressen måste vägas mot varandra, och det kan bara statsmakten göra. Om kommunen hade fått ett positivt besked från statsmakten för 10 år sedan, att det var möjligt att ta i anspråk mark, hade man kunnat överväga det nordliga alternativet för Bärbyleden, eftersom det fanns ett samhällsintresse som var större än behovet av att bevara litet plats för terrängövningar m.m. för soldatutbildning på sommaren. Om statsmakten hade medverkat till att det alternativet genomfördes hade diskussionen blivit en annan. Det är alltså olika samhällsintressen som står mot varandra, och dem kan inte kommunalpolitikerna i Uppsala ta itu med förrän de får jämföra de olika alternativen. Olika kommunikationsministrar och försvarsministrar har tydligen gjort den bedömningen att det är viktigare att behålla några kvadratmeter mark för terrängövningar med flygsoldaterna under några sommarmånader än att lösa frågan om en stor och viktig trafikled, som är en av de stora riksvägarna, genom en av landets största kommuner. Det är på det planet detta problem skall ses.

Herr talman! Ulla Orring har, mot bakgrund av att Postverket i år — genom en rad aktiviteter — firar 350 år och samtidigt ersätter mindre postkontor med andra serviceformer, exempelvis lantbrevbäring, frågat mig dels om jag är beredd att lämna en redogörelse för det aktuella läget vad avser de mindre postkontorens bevarande i glesbygdslänen, dels om jag ämnar vidtaga några åtgärder för att bevara de nedläggningshotade mindre postkontoren i Västerbotten och då särskilt postkontoret i Norrfors. Riksdagen har slagit fast att Postverkets kassaservice skall vara rikstäckande, och mycket få hushåll saknar också i dag tillgång till daglig service. Om postservicen i de enskilda fallen skall tillgodoses genom postkontor, lantbrevbäring eller postväsksservice är det postverkets sak att bestämma. Postverket gör då en bedömning från fall till fall med hänsyn till servicebehov och kostnader och ser kontinuerligt över hur servicen bör ordnas. Det sker givetvis även under jubileumsåret. Sedan 1950-talets början har postkontor med få besök ersatts med lantbrevbärare eller postväskor. Postservicen har naturligtvis inte dragits in genom de förändringarna. Många kunder har i stället upplevt att servicen blivit bättre. Svaret på den andra frågan är att regeringen för närvarande inte planerar några särskilda åtgärder för att bevara mindre postkontor i Västerbotten. Enligt Posten har något beslut i fråga om postkontoret i Norrfors ännu inte fattats.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Vi fick alla den 20 februari ett brev som började så här: ”Kära vän. I dag fyller Posten 350 år.” Alla landets 3,5 miljoner hushåll fick i samband med jubileet gratis frimärken. Om hushållen utnyttjade gåvan uppgick värdet säkert till ca 55 milj.kr. Lägg därtill tårtor och andra reklaminsatser för att fira ett i och för sig hedervärt jubileum. Men denna generösa attityd rimmar illa med Postverkets attityd gentemot de små postkontoren, t.ex. i Västerbotten. För att organisera Posten och bedriva en allt intensivare vinstjakt går verkets rödpenna till attack mot de små postkontoren. Lönsammare affärer — genom att organisera posten så att den bättre tjänar de stora kunderna och de tätortsrika kommunerna på glesbygdens bekostnad — synes vara parollen. På min fråga till kommunikationsministern, om han vill lämna en redogörelse om det aktuella läget för de små postkontorens bevarande, får jag inget svar i dag. Statsrådet hänvisar till att det ankommer på Postverket att organisera sin verksamhet. Men min fråga gällde statsrådets egen uppfattning om det aktuella läget. Min tolkning är, med ledning av svaret, att regeringen inte känner ansvar och inte heller bryr sig om detta. Eller är min tolkning felaktig? Herr talman! Jag ber än en gång kommunikationsministern att svara på den här frågan. Man skall nog ha bott i en glesbygd för att rätt inse betydelsen av servicekontoren, ur både serviceoch samhällssynpunkt. En indragning av kontoren är ett dråpslag riktat mot befolkningen och innebär ytterligare en påminnelse om hur obekväm bosättning och bebyggelse i Norrland och dess glesbygder är ur statsmakternas synvinkel. I går var i Umeå, i Västerbottens län, statliga myndigheter samlade till en informationsdag om förnyelseoch förändringsarbete inom den statliga länsförvaltningen. Även jag var där. Där sades att det statsfinansiella läget nu kräver en mobilisering av befintliga resurser i länet. Det måste ske genom ett mer samlat uppträdande, en gemensam verklighetsbeskrivning, färdriktning och vilja; en målsättning som enligt mitt förmenande nu i sanning måste genomföras. För närvarande synes det som om den högra handen inte vet vad den vänstra gör. I Norrfors har företag genom samhällets stöd, glesbygdsstöd, getts möjlighet att utveckla sin verksamhet. I Norrfors har befolkningen genom sitt gemensamma bolag, Norrforsbygdens AB, under 1985 låtit uppföra en industrilokal för uthyrning till nya eller expanderande företag. Posten är då en av de inrättningar som både bland de lokala invånarna och i marknadsfö ring betraktas som en resurs, en utomordentligt viktig resurs, vilken utgör en naturlig del av ortens struktur. Statens förlängda arm i länet och regionen — länsstyrelse och utvecklingsfond —- kommun och ortsbor har satsat mycket av både tid och medel för en utveckling av näringslivet i bygden. Det rör sig om miljontals kronor. Och så kommer Postverket med signaler om nedläggning av postkontoret. Man förlorar dessutom fem tjänster i bygden på grund av indragningen. Å ena sidan satsar en myndighet på utveckling, å andra sidan satsar ett annat statligt organ på avveckling. Var finns det samlade uppträdandet, var finns den gemensamma mobiliseringen av länets befintliga resurser? Med anledning av detta vill jag fråga kommunikationsministern om han ämnar initiera en kontakt mellan länsstyrelsen och berörda organ innan en organisationsförändring sker för postkontoren i Norrfors och Gargnäs, som också är aktuell just nu, dvs. meningsfyllda överläggningar mellan Postverk, länsstyrelse och kommun innan formella beslut fattas. I dagens svar framgår ju också att något beslut om postkontoret i Norrfors ännu inte tagits. Det är alltså hög tid om statsmakterna konstruktivt vill medverka till bevarande av en viktig samhällsfunktion. Det handlar också om regionalpolitik. Den flyttningsvåg som nu råder kommer att få katastrofala följder om inga åtgärder vidtas. Alla berörda statliga organ måste därför även ta sitt ansvar. För en både social och klok kombination måste den regionalpolitiska totalbilden presenteras. Jag saknar en helhetssyn och en samordning mellan de olika statliga organen. Det behövs en offensiv plan för glesbygdens överlevnad och där ingår klart de mindre postkontorens bevarande.
Herr talman! Först ironiserar Ulla Orring över Postens lönsamhetskrav och ställer dem i relation till att man då och då tvingas avveckla en del postkontor. Men jag har inte uppfattat det så att det parti som Ulla Orring representerar här i riksdagen har lägre ställda lönsamhetskrav på postverket eller de övriga statliga affärsverken än vad regeringen har. Jag trodde vi var ganska överens om den allmänna inriktningen, nämligen att affärsverken skall vara lönsamma och kunna bära sina egna kostnader. Det behöver inte hindra att de gör förnuftiga avvägningar som också kan ha regionalpolitisk betydelse. På den andra frågan, om regeringen känner ett ansvar för att den statliga planeringen samordnas så att den gagnar de regionalpolitiska målen, kan jag svara ja. Men diskussionen blir konstig, om vi å ena sidan framhåller de regionala organens betydelse och i många sammanhang diskuterar att decentralisera beslut och inflytande och å andra sidan här i riksdagen skall diskutera varje enskilt postkontors vara eller icke vara. Det går inte ihop. Vi har alltså uppfattat det så att det enligt vissa allmänna riktlinjer som gäller regionalpolitiken är de regionala organen som i första hand skall ta ställning i sådana här frågor. Det är den ordningen man skall försöka upprätthålla. Beträffande den konkreta frågan om postkontoret i Norrfors vill jag framhålla att det är länsstyrelsen i Västerbotten som skall samordna de regionala intressena. Länsstyrelsen och Postens regionkontor skall ha ytterligare överläggningar innan beslut fattas om hur servicen skall ordnas i Norrfors. Hur dessa beslut kommer att bli kan jag inte svara på. Det är ute i länet sådana beslut skall fattas. Överläggningar kommer att hållas, och finns det tillräckliga skäl och argument för att upprätthålla postservicen med postkontor i detta område, förmodar jag att man också fattar beslut i den riktningen på regional nivå, eftersom alla de intressen som Ulla Orring räknade upp är representerade vid en sådan här bedömning. Det vore fullständigt fel om vi i riksdagen eller regeringen skulle tillämpa en sådan centralisering att vi skulle bestämma var vartenda postkontor skall finnas och kanske t.o.m. hur länge de skall hålla öppet.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det här senare svaret. Jag kan hålla med om att det vore fullständigt fel om regeringen skulle bestämma om varje postkontors fortlevnad. Däremot vill jag ånyo påpeka att jag saknar samordningen. De olika statliga instanserna bör ha en samlad bild av vad som uträttas i glesbygden. Att man har lagt ansvaret regionalt för Postens verksamhet är väl i och för sig riktigt, men det behövs särskilda åtgärder för att klara av servicen i glesbygdsområden, i de mindre kommunerna och byarna. Med den utflyttningsvåg som för närvarande pågår, då det flyttar ut över 16 000 människor från våra skogslän, blir det till slut inga människor kvar. Det är klart att det är enkelt för Postverket att redovisa dessa siffror och säga att här behövs inga postkontor. Så tar den ena myndigheten sitt beslut och vidarebefordrar det till nästa myndighet, och till sist finns det ingen service kvar. Det var också det jag ville påpeka i min interpellation att det är viktigt med samordning av samtliga insatser för att bevara postkontoren i glesbygden. Det är bra att överläggningar kommer till stånd mellan länsstyrelsen och posten i Västerbotten, men för min del befarar jag att man vid Posten redan har bestämt hur man skall göra, och då har länsstyrelsen ingenting att sätta emot.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av rapporterna om hälsoproblemen för barn och personal på daghem. Debatten om infektionsrisker inom barnomsorgen rör inte några nya frågor och har heller inte uppstått på grund av några nytillkomna problem med infektioner inom barnomsorgen. Diskussioner kring dessa frågor förs ständigt, och de måste givetvis ständigt uppmärksammas.

När det gäller den första frågan har det under lång tid rått enighet om att det inte är meningsfullt att låta smittskyddsaspekter styra huruvida ett barn kan vara på daghem eller inte. Barnets allmänna tillstånd bör alltid vara det som avgör. Det är den inställning som finns i socialstyrelsens allmänna råd om hälsovård i förskolan, som för närvarande är under utarbetande. Dessa har tillkommit i nära samarbete med Barnläkarföreningen, och efter remiss till bl.a. Sveriges Läkarförbund och Svenska läkaresällskapet har enighet rått om dessa principer. Bakgrunden till denna inställning är att när barnen väl har snuva har smittspridningen redan ägt rum. Den andra frågan är mer komplicerad. Det är väl känt att de små barnen får tätare infektioner än de större barnen, särskilt när barngruppernas storlek ökar. Om detta finns inte några skilda uppfattningar, och inte heller finns det någon motsättning när det gäller betydelsen av att vara uppmärksam på barn med täta infektioner. Motsättningen uppkommer däremot när det gäller bedömningen av hur allvarligt man skall se på täta infektioner hos de små barnen och vilken risken för skador är på sikt. De uppgifter jag inhämtat visar att det i själva verket inte finns några vetenskapliga belägg för att barn tar skada på sikt av upprepade infektioner. Men jag vill trots detta återigen poängtera att problemet givetvis inte får nonchaleras. Viktig i sammanhanget är den möjlighet som ligger i att barnomsorgen bedrivs i olika verksamhetsformer, som kan fylla olika behov. Omplacering av särskilt infektionskänsliga barn från daghem till familjedaghem görs och bör enligt min mening också göras när så är påkallat. Många småbarnsföräldrar känner en viss oro efter debatten om infektionerna hos daghemsbarnen. Det är därför glädjande att socialstyrelsen, enligt vad jag inhämtat, avser att göra en kartläggning av problemet. En sådan kartläggning skulle kunna ge en mer nyanserad bild av läget än vad som framgått av debatten. Den kan också ge vägledning för vilka eventuella åtgärder som kan vidtas för att minska problemen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Men jag måste säga att jag inte är nöjd utan snarare missnöjd med svaret. Jag tycker att detta visar på tre saker. För det första: Regeringen tar inte dessa signaler på allvar. För det andra: Inriktningen av familjepolitiken, och framför allt barnomsorgen, har fundamentala brister. För det tredje: Det är inte barnens bästa som står i första rummet när det gäller regeringens samlade familjepolitik och barnomsorgspolitik. Det är tre ganska viktiga faktorer som jag här påtalar, och jag menar att det finns påtagliga brister totalt sett när det gäller familjepolitiken. När det gäller hälsoproblemen vid våra daghem måste vi ta den diskussionen och de problemen på största allvar, eftersom det gäller våra ungar, det gäller den kommande generationen. Då går det inte att bara avvisa dessa signaler och säga att det vetenskapligt ännu inte har visat sig att det finns några långsiktiga risker. Men framstående läkare har framhållit att dessa risker med stor sannolikhet finns — om man bara sätter sig ner och verkligen analyserar problemen. Det är därför väsentligt att vi får detta gjort. Prot. 1985/86:98 Låt mig peka på tre faktorer. Först öronbarnen: Flera undersökningar 18 mars 1986 visar entydigt att de barn som vistas på barnhem drabbas av akut otit i klart större utsträckning än de barn som vistas hemma eller i familjedaghem. Ju yngre barnen är då de börjar på daghem, desto oftare får de denna sjukdom. Andelen öronbarn var 8 26 bland de barn som skrevs in på daghem före två års ålder, jämfört med 5 90 bland de barn som skrevs in på daghem vid två-tre års ålder, och 3 20 bland de barn som vistades hemma eller hos dagmammor de första fyra åren. Flera vetenskapliga undersökningar från Skandinavien under de senaste åren visar entydigt att barn på daghem drabbas av fler infektioner i övre luftvägar och akuta öroninfektioner än barn som vistas hemma eller i familjedaghem. Täta virusbetingade i och för sig banala infektioner i övre luftvägar ökar risken för att ett barn blir ett s.k. öronbarn, vilket för den enskilda familjen innebär betydande medicinska, ekonomiska och sociala bekymmer. Det här är fakta som man har kommit fram till genom vetenskapliga undersökningar. Uppenbarligen är det så att jag och många med mig, bl.a. de som företräder Malmöundersökningen, ser betydligt allvarligare på våra minsta barns öronsjukdomar än vad regeringen och företrädare för socialstyrelsen gör. Det här tycker jag är mycket allvarligt. Vi får inte nonchalera dessa problem. Den andra faktorn som jag vill peka på är den psykiska miljön. Det har kommit rapporter om att många barn på våra daghem är oroliga. Man säger att det kan bero på väldigt täta och ofta återkommande byten bland personalen. De små barnen behöver identifiera sig med en, två — ett mycket litet fåtal — vuxna personer. Men vi vet att personalomsättningen på våra daghem i många fall är mycket stor. Man har också påtalat att de långa vistelsetiderna på daghemmen kan utgöra ett problem när det gäller barnens psykiska förhållanden. Detta är också allvarligt inför framtiden. En tredje faktor är att det finns vissa tecken som tyder på ett ökat antal missfall bland personalen. Detta får vi heller inte nonchalera. Det är möjligt att det finns felkällor i de rapporter som vi har fått, men vi vet att väldigt många av dem som hör till den aktiva personalen är i fertil ålder. Därför måste vi ta också dessa larmsignaler på allvar. Detta nämner statsrådet ingenting om i sitt svar. Målsättningen måste ju vara en god hälsomiljö för barnen och för personalen. Från moderat sida kräver vi en långtgående vetenskaplig utvärdering och undersökning av hälsoförhållandena på våra daghem. Vi menar att Malmöundersökningen mycket väl kan ligga som bas, att man kan bygga vidare på denna undersökning. Jag vill fråga statsrådet: Var ni från regeringens sida, när ni lade fram propositionen om daghem åt alla barn från ett och ett halvt års ålder, verkligen medvetna om att många av de barn som hamnar på daghem kommer att få öroninfektioner i en större utsträckning än de skulle ha behövt få om vi hade haft en annan inriktning av familjepolitiken och barnomsorgspolitiken? Från moderat sida har vi hänvisat till alternativ i fråga om familjepolitik och barnomsorg som skulle förskona barnen från detta lidande och också innebära att föräldrarna skulle känna en ökad trygghet. Skall man 81 arbeta och ha små barn på daghem måste man känna trygghet i fråga om barnens förhållanden under den tid som man arbetar. Jag vill fråga: Var ni medvetna om detta när ni lade fram propositionen?
Herr talman! Jag är tacksam över att Göte Jonsson inledde med att peka på tre fundamentala skillnader i uppfattning mellan det parti han företräder och det parti jag representerar. Det gäller alltså både familjepolitiken generellt och inställningen till barnomsorgen. När det gäller den tredje punkten, Göte Jonsson, tror jag ändå att vi egentligen menar oss ha samma uppfattning, nämligen att vi sätter barnens bästa i centrum. Jag tror inte att vi skall gräla om vem som gör detta på bästa sätt. Vi har naturligtvis olika uppfattning om vilken politik som leder till detta viktiga mål. För mig måste det i dag vara en debatt om infektionerna på daghem och inte en allmän familjepolitisk debatt om barnomsorgens plats i familjepolitiken. Jag kan inte annat än uppleva Göte Jonssons inlägg som en kärkommen möjlighet för moderaterna att misstänkliggöra barnomsorgsverksamheten mera generellt. När det gäller exempelvis missfallen är den vetenskapliga grunden — något som Göte Jonsson för övrigt talar mycket om — för att kunna påstå att ett samband föreligger väldigt klen. Den psykiska oron hos barn inom barnomsorgen är naturligtvis något som man måste ta allvarligt på, precis som man måste ta allvarligt på oron hos barn i skolåldern — det måste man göra i alla skeden. Skulle klara samband mellan barnomsorg och dessa olika problem bland barnen kunna etableras, måste man naturligtvis också göra någonting åt det. Jag vill påstå att regeringen är ytterst uppmärksam på hälsoproblemen och hälsotillståndet inom barnomsorgen. Jag är också övertygad om att landstingen genom sin primärvård, sin mödraoch barnavård, har mycket kvalificerade möjligheter att bedöma hur det faktiskt står till och också ingripa när så behövs. Sedan vill jag peka på att socialstyrelsen med utgångspunkt i de rön som i dag föreligger tänker göra en kartläggning av hälsoproblemen inom barnomsorgen. Det är ett tecken på att också socialstyrelsen tar allvarligt på detta, och det har jag uttryckt min glädje över. Hur bred, hur allomfattande en sådan undersökning skall bli får diskuteras i fortsättningen. Men det ligger naturligtvis ett erkännande av att hithörande problem skall tas på stort allvar i det faktum att en sådan här undersökning sätts i gång.

Herr talman! Det är inte så att vi från moderat sida generellt vill misstänkliggöra den kommunala barnomsorgen. Vad vi vill göra är att få till stånd förbättringar. Om det skall lyckas måste vi vara beredda att diskutera de brister som nu finns. Det har redan klart framgått — detta är otvetydigt och det har statsrådet själv vidimerat — att många barn far illa på våra daghem för närvarande. Då måste vi ta upp dessa frågor och diskutera dem samt se till att det finns alternativ för barnen. Det här är ingen kritik vare sig mot föräldrarna eller mot personalen eller mot barnen, därför att kritiken riktar jag mot regeringen som inte är beredd att skapa de alternativ som är bäst för föräldrar och barn och som är bäst även för personalen i dessa sammanhang. Det måste vara fruktansvärt svårt att arbeta inom barnomsorgen på grund av dessa problem med upprepade infektioner bland barnen. Vi måste se till helheten — vi måste peka på alternativen i familjepolitiken för att kunna klara det här. Statsrådet säger att detta med missfallen inte är vetenskapligt belagt. Nej, det har jag också sagt, men jag har framhållit att vi inte får nonchalera problemet utan att vi måste få vetenskapligt belagt huruvida det här är ett problem eller inte. Men detta avvisar statsrådet och säger att det endast rör sig om svartmålning från moderaternas sida. Det är inte det. Detta är allvarliga signaler. Tänk om vi på andra arbetsmiljöområden ute i samhället inte skulle ta sådana här signaler på allvar! Det förs en långtgående debatt om hälsoriskerna för gravida i samband med arbete framför bildskärm, och den debatten tar vi på allvar. Varför skulle vi då inte ta också den här debatten på allvar? Det är av omtanke om personalen som vi har väckt frågan som sådan. Vi hävdar att det går att få till stånd en bättre barnomsorg, om det skapas alternativ i olika sammanhang. Statsrådet hänvisar till alternativ och säger att infektionskänsliga barn bör kunna få komma till familjedaghem i stället för till kommunala daghem. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet: Är statsrådet med utgångspunkt i denna deklaration beredd att se till att det blir likvärdiga statsbidrag för familjedaghem och kommunala daghem, så att inte familjedaghemmen diskrimineras och så att inte kommunerna tvingas att ha även infektionskänsliga barn på daghem? Jag vill också när det gäller statsbidragen fråga om statsrådet är beredd att se till att det blir rimligare bestämmelser i fråga om tiderna för barnens vistelse på daghem. Även därvidlag är statsbidragen styrande genom sjutimmarsgränsen som innebär att föräldrarna i många fall måste ha barnen på daghem under en längre tid än vad som skulle vara nödvändigt, om det utgick rimligare statsbidrag. Jag avvaktar med spänning svaret på de här båda frågorna.
Herr talman! När det gäller diskussionen om statsbidragen till familjedaghem och kommunala daghem förhåller det sig på följande sätt: dels finns det en ambition att bidragen skall vara jämställda, dels kan de aldrig få en identisk konstruktion, eftersom det rör sig om skilda kostnadsslag och om verksamheter som är uppbyggda på olika sätt. Men vi hävdar att det i dag finns ett rättvist statsbidragssystem i fråga om avvägningen mellan dessa båda former av daghem. Det har varit vår ambition att skapa ett sådant. Vad beträffar tiderna på daghemmen, så måste ju bestämmelserna vara utformade både med hänsyn till barnen och med hänsyn till de tillsynsbehov som föräldrarna ger uttryck för. Hela utbyggnaden av barnomsorgen till full behovstäckning, med alla de olika former av barnomsorg som i dag finns, är ju till för att skapa den valfrihet som Göte Jonsson efterlyser. Det finns alltså, enligt vårt sätt att se, alternativ både inom barnomsorgen och till barnomsorgen, och valfriheten skapas bäst genom en utbyggnad och förstärkning av barnomsorgen. Jag upprepar också att vi måste ta allvarligt på hälsoproblem, upplevda och konstaterade, och jag hänvisar på den punkten till socialstyrelsens kartläggning, som jag för min del kommer att följa med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Det skulle vara intressant att få litet mera information om vad socialstyrelsens kartläggning skulle innebära. I direktiven för denna kartläggning säger statsrådet nämligen att föräldrarna känner viss oro efter debatten om infektionerna på daghem. Det verkar som om man ville ge intrycket att själva debatten skulle ha skapat oron, inte den faktiska verkligheten, dvs. att många barn är infektionsbarn och alltså har svårigheter när det gäller att vistas tillsammans med många andra barn i barnomsorgen. Detta är dock det väsentliga utgångsläget, inte debatten som sådan. Jag tycker att detta är ett sätt att smita undan, liksom också företrädare för socialstyrelsen har gjort när de har uttalat sig i denna fråga. Det verkar som om bara det förhållandet att man över huvud taget ifrågasätter inriktningen av barnomsorgen vore känsligt för regeringen och även för vissa företrädare för socialstyrelsen. Då rasar helt plötsligt grunden för socialdemokratins barnomsorgsoch familjepolitik samman. Vad jag efterlyser i socialdemokratins barnomsorgsambitioner är en verklighetsförankring, en förankring i familjernas önskemål och i barnens bästa. Det är det viktiga i dessa sammanhang. Från moderat sida har vi klara utgångspunkter. Först och främst menar vi att det är föräldrarna som bäst vet vad som är bra för barnen. Det har visat sig att så är fallet när det gäller barnens infektionskänslighet, deras mentala reaktioner inför olika förhållanden osv. Det är således föräldrarna som måste ges den reella valfriheten om vi skall kunna uppnå goda hälsoförhållanden på våra daghem. Men då måste man få ekonomiska förutsättningar att kunna göra ett val, bl.a. att själv kunna ta hand om sitt barn om det är infektionskänsligt. Det gäller att skapa ekonomiska förutsättningar för en alternativ barnomsorgsmodell för sådana fall. Vi har sagt att man i ökad utsträckning måste satsa på alternativen. Statsrådet säger att det nu finns alternativ, men jag vill understryka att det först är efter mycket långa diskussioner i fråga efter fråga som socialdemokraterna har fått retirera när det gäller alternativen och att alternativen fortfarande är diskriminerade. Detta är en viktig fråga för hälsoförhållandena inom barnomsorgen totalt sett. Kan vi anpassa barnomsorgen efter föräldrarnas önskemål och efter barnens behov, i stället för efter politiska schabloner, kan vi komma långt när det gäller lösandet av hälsoproblemen inom barnomsorgen.